Herr talman! Att en tidning kan vinkla in i vad man säger ett önsketänkande i någon riktning hör till spelets något egendomliga regler, men att Per-Richard Molén vinklar in i vad jag kan ha sagt och inte sagt en spricka mellan mig och Birgitta Dahl är tämligen förvånande. Per-Richard Molén känner ju mycket väl till den demokratiska process som vi tillämpar i näringsutskottet, och jag tror att han också vet hur den processen fungerar i den socialdemokratiska gruppen. Den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet har diskuterat med vår energiminister utformningen av det här betänkandet långt innan det låg på riksdagens bord och på utskottets bord. Vi står gemensamt för de värderingar som ligger till grund för betänkandet. Självfallet står jag som ordförande i socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet helt bakom vad vi har sagt i utskottet, och det avviker inte i nämnvärd grad från vad Birgitta Dahl har föreslagit i propositionen. Det tillkommer dessutom inte mig som ordförande i utskottet att kvälja dom över vad utskottet har lagt på kammarens bord. Per-Richard Moléns anförande bygger på en skillnad i fråga om tolkningen av begreppet riktpunkt. Jag har sagt att år 2010 är en riktpunkt. Det har då tolkats av en rubriksättare i en tidning som att det var ”bara” en riktpunkt. Man kan givetvis inte säga ”bara” om en riktpunkt för ett politiskt beslut. Vad är en riktpunkt? Vad kan jag ha menat? Jag har utgått från en minnesbild av hur det gick till när jag — sannolikt som den enda här i riksdagen — var AK-arbetare. Jag var utsättare på en väg mellan Grängesberg och Kopparberg. Riktpunkten för den vägsträcka man skulle sätta ut tog man i tangenterna till nästa kurva. Det var alltså en punkt som låg bortom raksträckan men mot vilken man siktade in de andra punkterna för att göra vägen rak. År 2010 är en riktpunkt. Jag vidhåller det. Självfallet kan inte kärnkraften avvecklas som om man trycker på en knapp. År 2010 kommer den äldsta reaktorn här i landet att vara 38 år, och ett par av de äldre reaktorerna har en kvalitet som uppenbarligen inte är likvärdig med de andras. De yngsta reaktorerna kommer år 2010 att vara 25 år. Var och en förstår att avvecklingen inte kan ske, med så pass olika aggregat, som om man tryckte på en knapp.
Herr talman! Jag är tacksam för att Nils Erik Wååg har velat utveckla och kommentera de artiklar som stod i Dagens Nyheter för fredag och lördag. Han har inte i lördagens nummer haft anledning att ändra de synpunkter som han gav uttryck för i fredagens tidning. Det skulle, herr talman, vara värdefullt att få höra om ”riktpunkt” för näringsutskottets ärade ordförande är detsamma som riktpunkt för energiminister Birgitta Dahl. Vad anser energiministern om ordet riktpunkt?

Herr talman! Jag hade först tänkt ägna mig åt de övergripande delarna i näringsutskottets betänkande nr 30, därefter i huvudsak åt kärnkraftens del i energipolitiken och eventuellt detaljkommentarer till några reservationer, om tiden räcker till. Från vårt håll kommer sedan Ivar Franzén att ta upp övriga delar av betänkandet. Men nu finns det ju onekligen läge för en politisk debatt om energipolitiken igen, efter dagens inledningsanföranden. Jag tror att det ur demokratisk synpunkt är bra att vi tar den debatten, och då bör den inte minst tas här i riksdagen. Det har ju varit en tid när många inte velat diskutera energipolitik — av skilda skäl. Men efter att ha hört inledningsanförandena här måste man säga sig att den tiden är förbi. De gamla klyftorna redovisas öppet. Och i jämförelse med Per-Richard Molén var ju energiministern nästan försagd, lågmäld. Det är uppenbarligen så att moderaterna nu vågar tala om, var de egentligen står — och att de står för sig själva. Det innebär inte att vi andra är överens i alla frågor. Men det är en väldigt viktig distinktion som har tydliggjorts här i de inledande anförandena. Min fråga blir egentligen: Kan det vara så, att den oheliga alliansen mellan socialdemokrater och moderater på det här området håller på att lösas upp? Jag vill vidare återknyta till en del personliga erfarenheter, saker som det har stått en del om i pressen de senaste dagarna. Jag tycker att Per-Richard Molén talade ungefär som kraft-storfinansens förlängda arm här — varken mer eller mindre. Jag syftar på de kretsar i vars knä tidigare regeringsmedarbetare under perioden 1976-1978 satt och konspirerade mot regeringskolleger. Men låt mig till att börja med säga några ord om bakgrunden till den här diskussionen. Den har ju börjat få litet av historiens patina över sig. Fram till 1975 — det är bara tio år sedan — hade vi i Sverige en ganska ensidigt producentstyrd energipolitik. Den innebar, enkelt uttryckt, att vi skulle bruka mesta möjliga energi till lägsta kostnad, oavsett miljöoch resurskonsekvenser. Därför var det inte så underligt att t.o.m. 1975 års energibeslut — som fattades mot centerns röster — innebar en fortsatt ökning av oljeförbrukningen i landet, trots att den första oljeprischocken då hade inträffat. Mot denna politik ställdes det alltmer preciserade centeralternativet med inriktning på hushållning och effektivare energianvändning samt satsning på energiomvandling med minsta möjliga miljöpåverkan —t.ex. de förnyelsebara energikällorna. Vi har i dag återigen från moderat håll fått höra hur litet dessa energikällor är värda. Den i dag omfattande debatten kring försurning av mark, vatten och luft verkar litet yrvaken ibland. Men opinionsbildningen tar sin tid, inte minst internationellt.

Men vi vet också att tiden är knapp när det gäller konkreta åtgärder. Det finns emellertid ingenting i den politik som vi stått för under den här tiden som så att säga verkligheten visat vara felaktigt. Det har varit riktigt att hushålla, och att effektivisera energianvändningen. Vi skulle ha börjat långt tidigare. Det var fel att låta producentintressena så länge styra den svenska energipolitikens utveckling. Det är rätt att satsa forskningspengar på förnyelsebara energikällor som hör framtiden till. Det innebär inte att alla kommer att ge stora bidrag till den svenska energiförsörjningen. Men de har kvaliteter som få i dag förnekar. En del tror inte på att de är tekniskt möjliga. Men det är en viktig utveckling, där Sverige under de gångna 10-15 åren har tagit en tätplats i världen, som vi har anledning att vara stolta över och som vi skall slå vakt om. Varje framgångsrik åtgärd för att hushålla med energin, effektivisera energianvändningen, introducera de miljövänliga energikällorna och pressa tillbaka och avveckla de miljöskadliga är avgörande för både vår energiframtid och vår miljöframtid. Vi kan i dag konstatera att omläggningen av energipolitiken från 1976 tillsammans med oljeprischockerna 1973, 1978-1979 har lett till en betydande minskning av energiförbrukningen. I stället för förväntade 540 TWh — miljarder kilowattimmar — förbrukning för 1985 kommer vi att ligga på omkring 350 TWh. 1984 års siffra är enligt en inte ännu publicerad SCB-statistik 358 TWh. Skillnaden mellan den verkliga och den förväntade nivån är 180 å 190 TWh, motsvarande tre hela kärnkraftsprogram av svensk storleksordning, eller produktionen från 35 å 40 kärnreaktorer av svensk genomsnittsstorlek. Det motsvarar nästan tre gånger all i Sverige utbyggd vattenkraft. Jag skäms inte ett dugg för att göra jämförelsen på detta sätt även på elsidan. Ju mer el vi använder för uppvärmningsändamål, desto mer jämställd är också el med energi i allmänhet. De nämnda siffrorna bör kompletteras — energiministern var inne på det — med oljetillförseln på 338 TWh år 1973, då oljans andel av svensk energiförsörjning var 73 90. Den har nu gått ner till 207 TWh, motsvarande 50 20, år 1984. Jag tror att det är viktigt att hålla dessa grundläggande fakta i minnet när vi diskuterar energipolitik. I annat fall kan vi aldrig nå varandra. Det är alltså inte tillförselsidan som är avgörande för vilken energiframtid vi kommer att få. Det är vår förmåga att använda energin på ett effektivt sätt som kommer att avgöra energiframtiden, miljöframtiden och vår ekonomiska framtid. Jag trodde — jag har trott ibland, och jag har några illusioner kvar — att allt fler hade börjat inse detta. Efter något inlägg i dag är jag mer tveksam. Färska opinionsmätningar visar att linje 3 från folkomröstningen om energipolitiken, med inriktning på hushållning med energi, effektivare energianvändning, satsning på förnyelsebara och uthålliga energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan samt snabb avveckling av kärnkraften, har överlägset största stödet i den svenska medborgaropinionen i dag. Samtidigt tappar linje 2, som var för kärnkraftsutbyggnad men ändå lovade dess avveckling, till de öppna anhängarna av kärnkraft som energikälla, dvs. till linje 1. Detta visar på den splittring som naturligtvis finns hos linje 2-anhängarna, dvs. bland dem som sympatiserar med socialdemokraterna och folkpartiet. Nu är ju den del av folkomröstningsresultatet som handlar om utbyggnad i stort sett klar. Det återstår ”bara” den andra delen av linje 2:s löfte till väljarna. För socialdemokraterna leder detta till återkommande deklarationer, oftast från energiministern. Jag hade hoppats att det skulle vara flera som lika entydigt som Birgitta Dahl skulle tala om att man står fast vid folkomröstningens beslut. Men partikravet från oppositionstiden, att avvecklingen av kärnkraften skall baseras på en avvecklingsplan, har inte förverkligats, trots att regeringen skulle få en bred majoritet i riksdagen för ett sådant förslag. Jag tror att detta är ett av de grundläggande skälen till att socialdemokratin idag har svårigheter med sin trovärdighet i energipolitiken, just när det gäller kärnkraften. Människor tror ju inte att kärnkraften kommer att avvecklas. Anledningen är naturligtvis att man har sett för litet av åtgärder för att förverkliga detta. Svårare än så är det inte! Det är ju så att bara var tionde svensk tror på löftet att avveckla kärnkraften senast år 2010. Detta är från våra utgångspunkter ett mycket välförtjänt underbetyg. Det räcker inte med ord för att skapa trovärdighet, utan det krävs konkreta åtgärder för avveckling av kärnkraften. Detta har vi också markerat i betänkandet — tyvärr i reservation. I gårdagens Luncheko kunde vi höra statsministern inbjuda miljörörelsen till samarbete. I ett anförande i Örebro markerade Olof Palme fyra huvuduppgifter i miljöpolitiken. Till dessa huvuduppgifter hörde inte att klara kärnkraftens avveckling och avfall. Den frågan betecknades som ”löst”. I och för sig var detta ingen överraskning från det hållet. För Olof Palme var kärnkraftens avfallsfrågor ”lösta” redan i maj 1976, när den s.k. AKA-utredningen kom med sitt därefter hårt kritiserade förslag om en svensk upparbetningslinje m.m. Som vi minns hade linje 1 och linje 2 gemensamma, identiska framsidor på sina resp. valsedlar i folkomröstningen. Men, som jag sade efter att ha hört inledningen i dag, detta kanske tillhör en svunnen tid. Hittills har den politiken inneburit att främja kärnkraftens utbyggnad och fortlevnad i landet och att inte göra någonting konkret åt kärnkraftens avveckling. Väljarna har nu rätt att få veta hur det blir. Låt mig konkretisera frågan ytterligare: Vad tänker ni göra under nästa valperiod för att fullfölja era löften från folkomröstningen att avveckla kärnkraften? Den frågan bör rimligen ställas till alla partier i denna riksdag. Anledningen till den frågan är att såväl utskottsmajoriteten, bestående av s och fp, som m, reservationsvis, på ett förtjänstfullt sätt i betänkandet har utvecklat vad ni inte tänker göra. Nu återstår att ge besked om vad ni tänker göra. Det vore bra om de beskeden kom i den här debatten. Några ytterligare funderingar kring kärnkraften: Jag tror faktiskt att det är viktigt att återknyta till den tidigare diskussionen. Kärnkraften som energikälla har en särskild dimension. Det har sagts många gånger, och det förtjänar att upprepas. Periodvis försvinner kärnkraften från debatten, men den kommer alltid tillbaka. För någon tid sedan publicerades ett ambitiöst journalistarbete i tidningen Ny Teknik, som visade klart och entydigt att kärnkraften även i Sverige har sina rötter i atomvapenplaneringen. Det återstår att se om den här regeringen har kuraget att lägga papperen på bordet — men den här frågan kommer att leva vidare. När vi från centerpartiet krävde att så skulle ske angreps jag av en av denna kammares yngre moderater, som uppträdde som regeringens försvarsadvokat. Det här är intressant ur många olika synpunkter. En av regeringens hårdaste vedersakare i andra sammanhang blir regeringens försvarsadvokat. En av kammarens yngsta ledamöter visar sig vara helt ointresserad av historia. Tre iakttagelser är viktiga: För det första: Återigen — för vilken gång i ordningen vet jag inte — bekräftas det nära sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Det går inte att förneka, och Sverige är inget undantag — om nu någon trodde det. För det andra: När det gäller kärnkraft har socialdemokrater och moderater i varje fall tidigare haft ganska lätt att snubbla in i varandras armar. Ni framställer er gärna som varandras alternativ och försöker t.o.m. monopolisera debatten, men när det gäller kärnkraften har ni ofta funnit varandra hittills. Jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden på den punkten, men det vore bra om vi i den här debatten och i den kommande valrörelsen kunde reda ut de gränslinjer som här finns, för det kommer att ha stor betydelse för framtiden. För det tredje: När det gäller kärnkraft och kärnvapen sitter t.o.m. offentlighetsprincipen trångt. Centerrörelsens inställning till kärnkraften är oförändrat starkt kritisk. Våra farhågor och vår kritik bekräftas gång på gång av verkligheten. Kärnkraften är farlig, osäker, storskalig och dyr. Den har via uran och plutonium liksom via teknologin starka samband med kärnvapen. Därför skall den avvecklas. Detta är dessutom en genom folkomröstningen hos svenska folket förankrad politik. Alla stod ju för avveckling — eller hur? Om någon skulle vara beredd att hoppa av denna ståndpunkt, så är detta startsignalen till en ny, uppslitande energistrid — och dessutom för en konstitutionell kris, eftersom det då finns goda grunder att ifrågasätta varför vi skall hålla oss med folkomröstningar i det här landet. Trovärdigheten i de demokratiska besluten kommer i så fall att undergrävas på ett ytterst allvarligt sätt. Jag vet att det här är starka ord, men det finns ingen anledning att väja för dem. Några ytterigare kommentarer. Jag blev något förvånad när Per-Richard Molén sade att moderaterna i Stockholm inte vill ha kol i Värtan. Här har jag hållit på och debatterat med Carl Cederschiöld för att försöka övertyga honom om att vi inte skall ha kol i Värtan! Jag har haft stora problem med detta, så jag känner inte igen beskrivningen av debattsituationen i Stockholm. Det beslut som troligen kommer att tas innebär att 450 000 ton kol per år skall användas vid Värtan på 1990-talet. Socialdemokrater och moderater tycks vara överens om det, även om de definitiva besluten inte är fattade. Det vore bra om Per-Richard Molén kunde förklara vad det är som har hänt eller tillstå att han helt har missförstått situationen. Visst blir det kol med moderat politik här i Stockholm — dessutom i Stockholms innerstads närhet! Därmed har jag också kommenterat en av reservationerna, som gäller storstädernas värmeförsörjning, där vi kräver lågvärme i fjärrvärmenätet för statsbidrag.

Reservation 25 handlar om att Ringhals 2 skall tas ur drift med det snaraste. Centerpartiet står fast vid innehållet i alla våra reservationer, men för att underlätta kammarens arbete vill jag inskränka mig till att yrka bifall till dessa tre reservationer. Det innebär att vi också kommer att begära rösträkning i dessa fall.

Herr talman! Eftersom Per-Richard Molén har varit med vid utskottsbehandlingen vet han att alla de alternativ som vi talar för är redovisade i betänkandet. Bäst sammanfattade finns de på s. 155, i reservation 18. Centerpartiet menar att vi framöver, med en effektiviseringsoch hushållningspolitik, kommer att kunna nå en förbrukning av 300 TWh, varav 100 kommer att vara el. I det längre perspektivet kan den elenergi som behövs för den elspecifika användningen — alltså inte för uppvärmningsändamål — mycket väl produceras med vattenkraft, vindkraft och kraftvärme, dvs. mottryckskraft. Någon ytterligare kolanvändning utöver de 2 miljoner ton som i dag förbrukas har vi självfallet inte tänkt oss. Det är däremot en öppen fråga vad som händer i ett läge där man går vidare och använder mer och mer el för uppvärmningsändamål. Då skapar vi ett system som ”svajar” över tiden och ibland inte fungerar alls, som vi kunde notera i slutet av 1983. Det är den mest okloka och minst effektiva väg man över huvud taget kan välja. Dessutom får vi då inte möjlighet att använda inhemska bränslen, vilket vore värdefullt både för att förbättra sysselsättningen här hemma och för att i någon mån få bukt med våra problem med bytesbalansen. Säkerheten avgör, säger Per-Richard Molén. Jag har alltid funderat över varför moderaterna är så övertygade om att säkerheten kommer att vara just sådan som de säger. Vad är det för erfarenheter som finns på detta område? Jag har studerat det material som är tillgängligt, i alla fall så långt biblioteken står till tjänst. De kommersiella reaktorer — inte forskningsreaktorer — som hittills har avvecklats i världen har haft en genomsnittlig livslängd på elva år. Det är klart att detta möjligen kan vara ett negativt urval, men det är förfärligt många år upp till 25 — och ännu fler upp till 40, den siffra som en del av kärnkraftsföretagens talesmän brukar hålla sig med. Vad är det för empiriskt material som ni stöder er på när ni hävdar att säkerheten är så god att vi kan fortsätta att använda reaktorerna uppemot 40 år?

Herr talman! Jag gav inte uttryck för någon bedömning. Jag redovisade bara de fakta som finns. Jag frågade vad ni har för fakta att basera era ställningstaganden om betydligt längre livslängder på. Jag fick på den punkten inget svar. Det är belysande nog. Det lät ett tag nästan som om Per-Richard Molén skulle göra som en annan politiker i denna församling, börja tala om övergång till jordkulor, handmjölkning och annat. Det är faktiskt inte, Per-Richard Molén, så många år sedan vi använde ungefär 100 TWh el. Jag vet inte om Per-Richard Molén var ledamot av denna kammare då, men det är några år sedan. Den ökning som har skett ligger, som vi båda vet, i huvudsak på uppvärmning. Det finns naturligtvis många fler effektiviseringsmöjligheter som inte är utnyttjade i dag och som vi bör utnyttja för framtiden. Beträffande hänvisningen till kärnkraftsforskare vill jag säga att de som i de flesta andra frågor av detta slag gör olika bedömningar. Det vet både Per-Richard Molén och jag. Jag tror således att det är ganska mycket som moderaterna har att förklara i sin betydligt sturskare linje här, inte minst för väljarna i årets valrörelse. Det är, som jag sade inledningsvis, bra att den här debatten har kommit i gång igen och att ingen smyger omkring med sina åsikter. Vi skall vara medvetna om att kärnkraftens avveckling från början till slut kräver kamp och att den inte sker av sig själv. Vi har tagit upp denna kamp från början och är beredda att fullfölja den tills kärnkraften är avvecklad i Sverige.

Herr talman! Dagsdebatten i energifrågan har hettat till litet grand de allra senaste dagarna. Det är också ganska naturligt. Vi som sysslat med dessa frågor efter folkomröstningen och det riksdagsbeslut som sedan följde har allesammans velat avvakta och se varthän det skulle bära i väg med utvecklingen på energisidan i Sverige. Efter hand som tiden går och saker händer eller inte händer blir det naturligtvis ett ytterligare intresse och mer debatt om dessa frågor. Det har underbyggts av vissa opinionsmätningar som publicerats och vissa andra inlägg i debatten. Man kan väl säga — vilket redan har berörts av andra talare — att den misstro som redovisats bland svenska folket i fråga om att beslutet om avveckling skall genomföras är mycket väl motiverad. När man ser att det saknas konkreta beslut om hur, när och i vilken ordning kärnkraftsreaktorerna skall avvecklas, måste detta naturligtvis hos svenska folket få den effekten att man tänker att politikerna har haft sina debatter och sina omröstningar och att de nu struntar i vad folket har sagt. Nu gör de som de vill i alla fall. Jag tycker att detta är mycket beklämmande, och jag drar naturligtvis rakt motsatt slutsats av det här resultatet jämfört med dem som är kärnkraftsanhängare, vilka tar det som intäkt för att svenska folket nu skulle vilja har kärnkraft. Det är precis tvärtom. Det visar ett ökat förakt för politikerna, vilket drabbar oss allihop. Vi borde alla hjälpas åt för att röja undan grunden för detta i stället för att dra felaktiga slutsatser. Mot dessa slutsatser strider också den andra undersökning som varit aktuell i dagarna, den från SIFO, om förändringen när det gäller stödet till de olika avvecklingslinjerna — om man nu får kalla dem så. Så kallades de i alla fall en gång i tiden när de lades fast. Jag kan, i likhet med vad som tidigare gjorts av Olof Johansson från centerpartiet, konstatera att detta bara är precis vad man skulle kunna ha väntat sig. Den konstruerade och falska linje 2 får nu vidkännas det välförtjänta nederlag som man hela tiden kunde se låg i denna konstruktion. Det var en konstruerad linje, som kom till för att förhindra ett klart ja eller nej till kärnkraften. Efter hand som det kommer flera fakta och kunskaperna ökar, kommer naturligtvis den linjen att så småningom utplånas. Människor ansluter sig antingen till ett klart nej, linje 3, som ju har fått ett något ökat stöd, eller till den mera klart uttalade ja-linje som moderaterna stod för — linje 1 i kärnkraftsomröstningen. Det är alltså ingenting att förundras över att vi har fått de här effekterna. Detta pekar mot att vi blir tvungna att åter anknyta till den gamla energidebatten. Det är då viktigt att slå fast att kärnkraften inte har förändrats under de här åren. Det är inte bara fråga om säkerhet. Det talas alltid så mycket om säkerhet och om Harrisburg. Detta är viktigt, men det finns många andra stora, övergripande problemkomplex som i det här fallet är ännu viktigare. En del har redan berörts. Här ingår självfallet sambandet kärnkraft-kärnvapen. För varje år som går får vi mera bevis för att detta samband finns — att varje form av kärnenergi bidrar till att sprida kompetens för att tillverka kärnvapen. Så har det varit i varje land, vilket jag åtskilliga gånger har påpekat från den här talarstolen, och så kommer det att förbli. Detta är ett memento för oss att verkligen ta fram dessa fakta och att inte försöka dölja dem med fina ord och med tal om att det skulle finnas något slags fredliga atomer. Det finns inga fredliga atomer. Har man kärnenergi, har man en process i gång, och då kan man också utnyttja den till att skapa kärnvapen. Det har också talats mycket om tredje världens energibehov och om uthuggningen av världens skogar — speciellt kanske i Afrika, som varit ett skrämmande exempel de allra senaste månaderna och åren. Energiministern var inne på detta i sitt inledningsanförande. Det har sagts att man enligt IAEA skall befrämja kärnenergin för att utveckla kraftproduktionen i tredje världen. Jag skulle vilja påstå att det riktiga är precis raka motsatsen. Det är inte kärnenergi man behöver där. Man behöver inte, och man kan inte klara av, dessa komplexa och högt tekniskt utvecklade system på ett vettigt sätt i dessa samhällen. Om det är något vi borde ha lärt oss av vårt biståndsarbete, så är det att vad de behöver i tredje världens länder är framför allt enkel, lättfattlig, lokalt och regionalt användbar teknik — inte stora komplexa energisystem, som har utvecklats under decennier i våra samhällen. Vad som behövs i tredje världen är i första hand teknik för att tillvarata solvärme och solenergi och för att tillvarata vindkraften. Det är lösningen på deras problem — inte att producera kärnkraft. Vi borde också ha dessa litet mera internationella bindningar klara för oss när vi diskuterar energipolitik här hemma i Sverige, eftersom förslagen från kraftindustrin bl.a. innebär att man skulle använda svensk kärnteknik som en exportvara. Det är någonting som vi i vpk bestämt vänder oss emot; vi är emot allt slags export av kärnteknik. Det kommer vi också att ta en röstning om så småningom — när det gäller en av våra reservationer. När vi återvänder till situationen i Sverige så kan vi konstatera, som många har gjort, att vårt energibehov har varit konstant, eller t.o.m. minskat totalt, sedan slutet av 70-talet. Och det är självklart att den utvecklingen kommer att fortsätta. Det kommer inte att bli några större problem med att ersätta kärnkraften i Sverige. Om vi håller oss till de siffror som har tagits fram av EK 81, det lägre alternativet, så finner vi att det gäller omkring 300 TWh per år. Det är ett alternativ som också har tagits fram av professor Thomas B. Johansson i hans och några andras bok Effektiv energi, där man klart och tydligt kan se hur detta är fullt genomförbart. Vi behöver inte ha mera el än omkring 100 TWh — om den används där vi behöver el, dvs. om vi inte slösar bort den i värmesystemen utan uppvärmer våra bostäder på annat sätt än genom att använda högvärdig elenergi. När det gäller värmeproduktionen är det också självklart att vi i första hand skall utnyttja inhemska bränslen, och därvidlag har vi ju kommit ett långt stycke på väg. Vi har med tillfredsställelse sett den socialdemokratiska regeringens initiativ under de här åren. De har varit bra, men åtgärderna behöver fortsätta och bli bättre. Vi har varit kritiska mot att man har haft planer på att införa stora kolkomponenter i den svenska värmeförsörjningen. Nu har utvecklingen rättat detta, och vi har fått se att kolanvändningen faktiskt har blivit mindre än vad man hade beräknat. Det finns all anledning att ställa krav på — och arbeta för — att den skall bli ännu mindre. Det finns enligt vår uppfattning ingen som helst anledning att under en övergångsperiod ersätta oljan i värmesystemen med kärnkraftsel eller med kol — det är att hoppa från den ena svårigheten till den andra.

Det har också talats mycket om effekterna på sysselsättningen. Vi har tagit upp den frågan i vår motion och begärt en utredning från regeringshåll om detta med kärnkraften och sysselsättningen. Det var ju en stor fråga för fem sex år sedan, och det talades mycket om torparliv och elände om man inte fick bygga ut kärnkraften. Det skulle bli arbetslöshet och det ena med det andra. Nu har vi fått våra tolv kärnkraftverk, och under hela perioden från 1978/79 fram till nu har arbetslösheten bara ökat och varit oerhört svår att komma till rätta med för alla slag av regeringar i det här landet. Vi kan alltså konstatera att det var falska argument och att det hade varit väl motiverat att göra en undersökning av dessa påståenden om vad kärnkraften egentligen har betytt ur sysselsättningssynpunkt. Hur många jobb har räddats i Sverige tack vare kärnkraften? Jag vågar påstå att inte ett enda arbetstillfälle i Sveriges land har räddats av kärnkraftsutbyggnad — och i framtiden kan det snarast bli så att arbetslösheten i stället kommer att öka. Som jag sade inledningsvis har vi som många andra partier velat avvakta litet, och vi har nu sett den socialdemokratiska regeringens agerande under den här treårsperioden. I mycket har det varit bra; mycket har gjorts. Framför allt har det gjorts en hel del mycket snabbt och bestämt, och det har varit bra. Fortfarande måste vi emellertid kräva en mera preciserad och mera uttalad vilja att förändra energisystemet i Sverige. Vi saknar denna vilja.

Detta är fullt möjligt, men det fordrar åtgärder, som man inte kan fortsätta att skjuta framför sig mycket längre. Mycket av vad jag har sagt sammanfaller med vad centern skriver i sin reservation 2 i utskottsbetänkandet. I mångt och mycket skulle vi kunna ansluta oss till denna reservation, men i reservationen finns det också skönmålningar och konstiga skrivningar, som jag anser att centern borde ta bort med tanke på hederligheten. Jag skall emellertid inte lägga mig i den saken. I reservation 2 skrivs det emellertid att det är viktigt ”att den energipolitik som fördes under perioden 1976-1982 fullföljs och fördjupas”, vilket, enligt min mening, är en sanning med mycket stor modifikation. Vad som: hände åren 1976-1982 var inte bara att vi bl.a. fick en mera småskalig eller mera differentierad energiproduktion, utan vi fick också laddningen av Barsebäcksverket 1976, vidare ett Cogéma-avtal med Frankrike om upparbetning, ett avtal som vi fortfarande lider av. Dessutom fick vi under folkpartiregeringens tid — centern behöver väl inte ta ansvar för detta, men i vilket fall som helst gäller det perioden 1976-1982 — laddning här i landet av ytterligare fyra stora reaktorer. Sådana skrivningar kan vi naturligtvis inte ställa upp på. Vad som skrivits om sårbarheten är självfallet riktigt, och decentralisering av energisystemet är någonting lika självklart. Sparande och hushållning är mycket riktigt viktiga komponenter, som vi måste tänka på i framtiden. Detta instämmer vi alltså i. Jag vill, herr talman, kommentera ytterligare några punkter i betänkandet. Jag har redan berört planen för avveckling av kärnkraften, vilket ju är en viktig fråga. I detta sammanhang var det ganska förfärligt att höra moderaternas representant Per-Richard Molén stiga upp och hålla ett sådant anförande som han nu höll. Det verkar som om moderaterna ingenting har lärt eller allting glömt. Jag vet inte vilket. Det är klart att den generation av moderater som numera debatterar energipolitik här i kammaren gör det på ett mycket mera aggressivt och mycker mera långtgående sätt än vad vi var vana vidt.o.m. i slutet av 1970-talet inför den avslutande folkomröstningen och riksdagsdebatten. Jag hade tillfälle att i fredags delta i en debatt med en annan representant för riksdagsmoderaterna, Gunnar Hökmark. Då fick jag höra samma gamla floskler. Det talades om att det skulle bli kolanvändning, kolkondens och annat elände här i landet, om man inte fick behålla eller helst bygga ut kärnkraften, inte minst då inom värmeproduktionen. Jag tycker att detta är en ganska oärlig debatteknik, eftersom det ju finns så många fakta som pekar i annan riktning, bl.a. fakta i boken Effektiv energi av Sten Johansson. I EK 81 finns det mycket väl underbyggda resonemang, som visar att man borde kunna slippa den typ av argument som vi har hört här i dag och som jag också fick höra i fredags av moderaternas representant. Det är alltså helt möjligt att avveckla kärnkraften utan att det blir några större katastrofer. Detta har berörts flera gånger tidigare, och vi får anledning att återkomma till saken. Vi har för vår del också framhållit att det vore lämpligt att börja med att avveckla Ringhals 2, som är skadat och kan komma att kosta mycket pengar. Vidare har vi tagit upp andra alternativ som är viktiga i detta sammanhang, framför allt beträffande elproduktion. Det har vi sammanfört i en hushållningsplan som vi gärna skulle vilja ha förverkligad i det här landet. Det behövs en sådan. Ett program för vindkraftsproduktion, mottrycksproduktion osv. skulle då tas fram. Det är ju inte omöjligt att bygga ut vindkraften — den frågan har berörts här. Vindkraften är en framtida energikälla också för Sverige. Den ger jobb i Sverige och ett bra underlag för en vettig exportsatsning. Därför finns det all anledning att satsa på vindkraften, som med fördel kan kombineras med vattenkraften. Vindkraften kan användas när vinden blåser, och samtidigt kan vi låta vattnet i våra vattenkraftsmagasin stiga. Vi får på det sättet en reserv. Det gäller bara att försöka hitta den rätta balanspunkten. Det gäller alltså att försöka komma fram till hur mycket vindkraft som behövs för att så att säga balansera den utbyggda vattenkraften. Jag menar att vi skulle få ett mycket bra och hållbart energisystem. När det gäller importerade bränslen och energiprodukter har vi i vårt parti under flera år slagits väldigt hårt för naturgasen. Vi ser nu att denna också kommer i en helt annan omfattning än man för bara några år sedan ansåg vara möjligt. Vi hälsar denna utveckling med tillfredsställelse och hoppas på en fortsatt satsning från regeringshåll i första hand när det gäller en utbyggnad av Västgasprojektet. Så småningom ser vi också att en ytterligare utbyggnad av naturgasen kommer till stånd. En sådan satsning har framför allt med miljöfrågorna att göra, något som har berörts väldigt mycket här. Om vi skall ha importerade energislag — och sådana kommer vi aldrig, i varje fall inte inom överskådlig tid, ifrån — är det bättre att större delen av importen gäller naturgas och inte olja. Framför allt skall vi inte importera särdeles mycket kol. Naturgasen fyller alltså en väldigt viktig funktion i detta sammanhang. I miljöhänseende måste man vara kritisk gentemot socialdemokraterna och den socialdemokratiska regeringen. Man talar ju mycket vackert om miljön. Energiministern har också i dag här i talarstolen gett den historiska bakgrunden till satsningen på vattenrening etc. från 1950-talet och framåt. Det var ett riktigt och ett bra initiativ. Men detta arbete måste fortsätta också i dag. Vi kan inte skjuta framför oss sådana saker som avgasrening och blyfri bensin t.ex., som regeringen gjort flera gånger, utan man måste trycka på mera och arbetet måste gå snabbare. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 10, 23, 28, 38, 58, 76, 82, 103 och 110 i näringsutskottets betänkande 30 samt de reservationer som vi har gemensamma med centern. I fråga om dessa reservationer har centern yrkat, eller kommer att yrka, på rösträkning och votering. Kortfattat vill jag också beträffande skatteutskottets betänkande 50 säga att vi kommer att stödja de centerpartistiska reservationerna 2, 5, 6,7 och 8, som ligger väl i linje med vår syn på energiskattepolitiken och dess utformning. Vi kommer också att stödja reservationerna 9 och 10 i skatteutskottets betänkande just när det gäller avgasrening och blyfri bensin. De reservationerna ligger i linje med vad vi tidigare har föreslagit. Slutligen yrkar jag bifall till vpk:s motioner och reservationer i fråga om näringsutskottets betänkande 27 om förslag till en ny lag på torvområdet. Tiden tillåter inte att jag utvecklar mina synpunkter i detta avseende. Men det kanske jag får tillfälle att göra i en replik så småningom. Jag vill bara säga att vi har sett förslaget till den nya lagen om torvfyndigheter som någonting viktigt. Vi har dock inte kunnat ställa upp på de förändringar som har gjorts beträffande koncessioner. Vi har noterat att minerallagskommitténs förslag i vissa avseenden har spolats och att den särskilda prövningen enligt naturvårdslagen skall tas bort. Detta har gjort att vi inte har kunnat godkänna lageni dess helhet utan vi har tvingats begära en omprövning av lagförslaget.

Herr talman! Jag har inte tänkt yttra mig om riktpunkt och slutpunkt — det är bra om ni reder ut dessa begrepp internt. Det medverkar inte till att skapa trovärdighet för den socialdemokratiska politiken om det finns många tolkningar i omlopp. Avvecklingsplanen är också en fråga om trovärdighet, som jag sade i mitt inledningsanförande. Det handlar om att ge konkreta signaler, det handlar om långsiktighet, inte minst över valperioderna. Detta har Birgitta Dahl försökt lösa genom det särskilda rådet för långsiktiga elanvändningsoch elproduktionsfrågor. I pressmeddelandet talar hon om gemensamt ansvarstagande, full insyn, att det är viktigt att nå en så bred samling som möjligt för att undvika ryckighet i energipolitiken. Detta har vi lätt att ställa upp på. Frågan är: Gäller detta synsätt och denna hållning oavsett om socialdemokraterna har regeringsmajoritet bakom sig eller ej? En avvecklingsplan kräver betydiigt mer av långsiktighet när den väl lagts fram. Den har samma karaktär som de riksdagsbeslut som redan är fattade med anledning av folkomröstningen. Den skulle på det sättet binda partierna över valperioderna. I dag får man nästan intryck av att vi skulle behöva gå ut och fråga varenda ny kandidat till riksdagen: Står du bakom folkomröstningens beslut och uttolkningen av detta eller ej, för att veta exakt hur den här frågan kommer att behandlas mera långsiktigt. Jag tycker det är ett svårt demokratiskt problem med så långa perioder, och det är där avvecklingsplanen skulle kunna spela en viktig roll. Men jag har som sagt ställt en fråga, och den hoppas jag få svar på. Birgitta Dahl drog sedan in högre makter. Det tycker jag inte är nödvändigt. Per-Richard Molén gick dessutom nu ned i varv en aning, i varje fall i sättet att argumentera. Jag hade nämligen samma känsla som Birgitta Dahl; jag undrade: Är Per-Richard Molén verkligen representativ för sitt parti?

Fru talman! Några ord om en avvecklingsplan. Det är inte bara fråga om att slaviskt upprepa eller tillämpa linje 2:s avvecklingsplan, som formulerades kring 1979-1980. Naturligtvis var den en produkt av sin tid. Den avvecklingsplan som vi i dag kräver måste av naturliga skäl se helt annorlunda ut. Vi vet också mer. Vi har ett bättre underlag och skulle även kunna prestera en bättre avvecklingsplan. Jag tror att denna fråga kommer att bli viktigare och viktigare under de allra närmaste åren — antingen en socialdemokratisk regering sitter kvar, och vi kan hoppas på en avvecklingsplan, eller det blir någon annan regering, och man kan vara mindre säker på vad det blir. Om vi inte får en tidtabell för vilka reaktorer som skall tas ur drift, kommer den misstro som nu har redovisats i opinionsmätningar att öka. Människorna känner inget förtroende, om man inte direkt talar om vad som skall ske utan bara skjuter det hela framför sig och förklarar att man skall avvakta och vänta på bättre teknik. Därför är det viktigt med en avvecklingsplan. Den har i och för sig ganska litet att göra med linje 2:s gamla avvecklingsplan, även om jag har varit med och reserverat mig i näringsutskottet. Kärnkraftens avveckling är inte bara en fråga om säkerhet. Det har talats mycket om säkerhet, och energiministern har själv sagt att säkerheten skall vara avgörande. Men allt det andra, t.ex. kärnvapenproblemet, kan vi inte lämna åt sidan i en sådan här debatt. Det hör ihop liksom energianvändningen i tredje världen. Anser energiministern att det är det lämpligaste energislaget för utvecklingsländerna i Afrika att få kärnkraft via IAEA? Är det inte bättre att använda en sådan teknik som är vettig från u-ländernas synpunkt? Vi skulle kunna göra väldigt stora insatser för att hjälpa till med att skapa en sådan teknik. Ett särskilt problem är naturligtvis också avfallsfrågan, som delvis är en säkerhetsfråga men inte enbart. Ju längre vi driver våra reaktorer, desto större mängder avfall får vi att ta hand om. Vi skulle drastiskt kunna minska detta problem, om vi tog reaktorer ur drift så snabbt som möjligt. Jag vill också nämna miljöfrågorna, dit avfallsfrågan naturligtvis hör. Socialdemokraterna har, som jag sade i mitt första anförande, haft många goda saker på sitt program när det gäller miljöfrågorna. Men under det allra senaste decenniet väntar vi fortfarande på konkreta och precisa förslag och utspel från socialdemokraterna när det gäller miljöfrågorna. Det går inte att bara tala vackert. Man måste ålägga industrin hårdare krav och se till att de blir tillgodosedda. Det räcker inte med att bara tala om det.

Fru talman! Jo, Per-Richard Molén, vi fick utomordentligt ingående redovisningar redan under 1970-talet om riskerna för försurning och förgiftning i samband med användningen av fossila bränslen, t.ex. i den särskilda utredning om energi, hälsa och miljö som då genomfördes och i energikommissionen. Bara den som inte ville lyssna kan skylla ifrån sig för att vi inte i tid har reagerat. För mig var det det stora uppvaknandet. Det var i mitten på 1970-talet. Alla fakta fanns. Det var inte nödvändigt att vänta tills skadorna blev så påtagliga för ögat. Vi hade kunnat ingripa tidigare, men då ville inte ni. Det är rätt att industrin vill ha kvar kärnkraften. Däremot är det inte rätt att påstå att de har en så urmodig och okunnig syn på energieffektiviteten och utvecklingen av ny energiteknik som Per-Richard Molén här redovisade. När det gäller en effektivare elanvändning vill jag framhålla att jag tycker det är synd att Hugo Bergdahl gör detta till en stor fråga. Det är emellertid klart att den skall prövas väldigt noga. Den ingår i det som statens energiverk enligt sin instruktion har i uppdrag att ständigt pröva. Vi har ingen låst inställning i de här frågorna, så det är inget att blåsa upp en stor strid om. Inte heller i frågan om vi stöder eller inte stöder utvecklingen av teknik lämplig för u-länderna. Vi gör väldigt mycket på det området. Nästa måndag kommer jag att inviga ett seminarium, anordnat av FN:s industriorgan, kring temat energiteknik för u-länderna, som Sverige har tagit initiativ till och står som värd för. Det är bara ett av många exempel spå vad vi gör. När det gäller vattenkraftsutbyggnaden vill jag först rätta Hugo Bergdahl på en punkt. Riksdagen har icke fattat beslut om att 66 TWh är slutmålet — jag har själv varit med och formulerat besluten i civiloch bostadsutskotten på :70-talet, då jag var ledamot där. Riksdagen har beslutat gång på gång att 66 TWh var målet för vattenkraftens roll, första gången fram till 1985, och den gränsen har fått flyttas fram .sgra gånger därför att vi inte kunnat få något beslut förrän nu. Men det gäller vattenkraftens roll inom den här planperioden. Vad beträffar vattenkraftens långsiktiga roll har riksdagen inte fattat något beslut. Vi har fattat beslut om undantagande av vissa älvar, det är rätt. Socialdemokratins uppfattning är alldeles klar: vi vill visa stor varsamhet med vattenkraftsutbyggnaden, men vi anser inte, om man sätter troheten 'mot folkomröstningen före allt annat, att man kan säga att vi skall stänga (dörren för framtiden. Även om vi anstränger oss och skall anstränga oss så mycket som möjligt vad gäller hushållning och vad gäller att ta fram andra alternativ först, anser vi inte att man kan vara tvärsäker på att klara kärnkraftsavvecklingen utan ett visst tillskott av vattenkraft. Därför vill vi hålla öppet för det. Men det blir naturligtvis inte frågan om någon massiv utbyggnad — om det ens behövs någon. Det är självklart att de studier vi vill genomföra skall genomföras för att vi skall veta vad vi beslutar tom i ett senare skede, om sådana beslut blir nödvändiga. Enda sättet att få Kram bra beslutsunderlag är faktiskt att sådana studier görs.

Det vi nu måste ta vara på är att utvecklingen har gått mycket fortare vad Igäller hushållning och ny teknik än vad vi då trodde. Därför ligger vi före 'avvecklingsplanen. Därför är också den strategi som vi nu har förelagt riksdagen mycket mer ambitiös än linje 2:s avvecklingsplan. Detta kommer riksdagen alltså att fastlägga i dag. Och man vet precis var socialdemokraterna står och var de partier står som på olika punkter stöder propositionen. Socialdemokratin har också ett energipolitiskt program som antogs av partikongressen i höstas som ger entydiga svar på frågorna. Vi har alltså flyttat fram positionerna väsentligt i den strategi som nu läggs fast, särskilt när det gäller hushållning och miljö. Det är vi stolta över, och vi tänker fortsätta att flytta fram positionerna. Vi lägger också fast än en gång att 2010 är slutåret för avvecklingen. Hade det varit möjligt för centern och oss att göra upp i EK 81, hade vi dessutom kunnat lägga fast en tidpunkt för när avvecklingsperioden skulle börja. Jag beklagar väldigt mycket att inte Börje Hörnlund och Olof Johansson fick som de ville för dem som hade en annan uppfattning, som jag tror var mer valtaktiskt betingad. Självfallet har vi den uppfattningen, att det här rådet skall finnas, oavsett vilken regering som sitter. Syftet är att få långsiktighet i besluten. Men jag gör en reservation, Olof Johansson — det gäller ett mycket stort bekymmer. Jag tror faktiskt inte, som situationen ser ut i dag, att det behöver bli verklighet. Men om olyckan skulle hända och det blev en borgerlig valseger i höst, så skulle vi ju få en regering helt dominerad av moderaterna. Jag förstår inte hur detta råd då skulle kunna verka, lika litet som jag förstår hur den regeringens energipolitik skulle fungera. Jag måste också säga, Olof Johansson, att nog visade ni en betydande fingerfärdighet när det gällde att hitta metoder för att tricksa fram en regering, kryssande mellan olika tolkningar av da överenskommelser ni gjorde. Och den regeringen höll inte — den var dömd att falla, och föll också på den här frågan. Därför är er trovärdighet på denna punkt inte stor. Ni måste visa upp ett helt annat handlande än det ni gav prov på 1976 och 1978. Svaren härvidlag har vi och väljarna rätt att kräva före valet. Kommer ni inom centern, eller kommer ni inte, att ingå i en regering dominerad av moderaterna, där enligt alla demokratins spelregler i så fall också moderaternas synpunkter väger tyngst? Säg inte att energifrågorna skall läggas åt sidan! Det duger inte som svar.

Fru talman! Jag vill bara helt kort ta upp frågan om miljön. Det är värt att notera att Birgitta Dahl redan i slutet på 70-talet var medveten om de försurningsskador som förekommer bl.a. i Västeuropa. Jag tvivlar inte på att detta kunde ha en avgörande inverkan på Birgitta Dahls engagemang när det gäller energipolitiken. Men det som förvånar mig är att Birgitta Dahl inte kunde göra sina synpunkter gällande. Om jag inte minns fel gick det socialdemokratiska partiet ut i en valrörelse någon gång efter 1980 med ett väldigt stort och omfattande utbyggnadsprogram då det gällde kolkondenskraftverk, med planer på att det skulle produceras 15-20 miljoner ton. Kommunerna började mer eller mindre slåss om utbyggnaden av kolhamnar. Jag har under den mandatperiod jag suttit här i riksdagen sett hur man från socialdemokratins sida efter varenda energipolitisk debatt successivt tonat ner talet om sin vilja att satsa på kol, så att uppfattningen nu stämmer väldigt väl överens med den uppfattning vi moderater har. Vi vill vårda miljön, och vi säger i stort sett nej till kol och är väldigt tveksamma till torv. I fråga om reningen av svavel, och inte minst när det gäller kväveoxider, ställer vi mycket höga krav. Här finns fortfarande många olösta problem, och det kan verkligen behövas sättas in forskning för att man skall få till stånd en lösning på problemen.

Fru talman! Birgitta Dahl hävdar att jag här tidigare lämnat en felaktig uppgift om vad riksdagen har sagt om omfattningen av vattenkraftsutbyggnaden. I mitt anförande citerade jag direkt från vår reservation. Där konstaterar vi angående vattenkraftsutbyggnaden på lång sikt att ”riksdagen vid flera tillfällen tidigare — — — slagit fast att utbyggnadsnivån för vattenkraften skall motsvara en årsmedelproduktion om 66 TWh. Riksdagen bör genom ett uttalande till regeringen slå fast att denna nivå är den slutliga för vattenkraftens roll i energiproduktionssystemet.” Efter energiministerns senaste inlägg konstaterar jag att energiministern lämnar dörren öppen för en utbyggnad av de älvar som vi tidigare varit överens om att bevara. Det här överensstämmer väl med de uppgifter som av olika statsråd och även av regeringschefen lämnats under besök uppe i Norrbotten och Västerbotten. Beskeden har varit olika: en del har sagt att vi skall slå vakt om och bevara våra outbyggda älvar, andra har sagt att det är angeläget för att ge ökad sysselsättning att åtminstone delvis bygga ut dessa älvar. Jag tycker att det är oklarheter i regeringens redovisning i denna fråga.